Herr talman! Peter Hultqvist har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta för att på ett trovärdigt sätt redovisa och garantera att Vin & Sprits huvudkontor, tillverkning, produktutveckling och fabriker långsiktigt blir kvar i Sverige. Låt mig först säga att beslutet att sälja Vin & Sprit grundar sig på en samlad bedömning som bland annat innefattar pris, möjlighet att avsluta affären, konkurrensfrågor och finansiering. Vi har även ställt kompletterande frågor och fått tillfredsställande svar rörande Pernod Ricards bedömning av samhällsekonomiska konsekvenser som till exempel hantering av svenska produktionsanläggningar, marknadsföring och ansvarsfrågor, skatter med mera. Regeringen ska med stöd av budgetlagen genomföra försäljning av statens egendom affärsmässigt. Det innebär att vi också har svårt att avkräva köpare långtgående garantier eftersom garantierna oftast följer någon form av proportionalitetsprincip. Några garantier angående sysselsättning med mera finns följaktligen inte i avtalet med Pernod Ricard. Däremot har företaget gett en tydlig avsiktsförklaring att behålla och utveckla verksamheten i Åhus. Det ser vi naturligtvis väldigt positivt på. Vidare när det gäller just produktionen i Nöbbelöv och Åhus är det glädjande att konstatera att Pernod Ricard har uttryckt en mycket positiv syn på verksamheten där och meddelat att Vin & Sprit och dess lokala ledning även i fortsättningen väljer sina leverantörer. Vi ska också komma ihåg att varumärket Absolut är starkt förknippat med Skåne. Det står på varje flaska att innehållet tillverkas av höstvete från de skånska jordarna. Jag har mycket svårt att se att Pernod Ricard skulle betala 55 miljarder kronor för ett bolag för att sedan äventyra stora delar av dess värde.

Herr talman! Vin & Sprit grundades 1917 med namnet AB Spritcentralen. Därefter bytte man namn till AB Vin och Spritcentralen när det så kallade Brattsystemet infördes. Syftet med att ha ett statligt företag på området har varit att få bort enskilda vinstintressen i alkoholindustrin. När Vin & Sprit skapades tvångsinlöstes alla sprittillverkare och importörer. Monopolet på import och partihandel samt på produktion och export av sprit upphävdes i vårt land 1994. I dag har Vin & Sprit försäljning på 125 marknader. Man bedriver verksamhet i tio länder. Åhus, Nöbbelöv och Sundsvall är produktionsorter. Absolut Vodka är största varumärket. År 2006 omsattes 10,3 miljarder. Antalet anställda är ca 2 300. Hur ska vi betrakta Pernods utfästelser om att verksamheten trots affären blir kvar i Sverige? Det är vällovligt att företagets styrelseordförande Patrick Ricard uttalar detta. Men precis som ministern konstaterar finns det inte några sysselsättningsgarantier, oavsett om det står höstvete från Skåne eller inte på eventuella etiketter på brännvin från Skåne. För mig är det viktigt med jobb i Sverige, svenska produkter och svenska varumärken. Ett sådant med mycket stark internationell genomslagskraft är Absolut Vodka. När åren går, nuvarande ledning i Pernod förändras, kanske försvinner, storskalighetsfördelar i företaget ska tas ut, devalveras dagens löfte och vi kommer i en framtid att få se när tillverkning av Absolut Vodka startar i ett annat land. Vi kommer att se en successiv process där svenska jobb försvinner i en internationell storkoncern. Jag tror inte att Pernod är unikt. När uppköp och sammanslagningar sker i näringslivet uttalas ofta visioner och förhoppningar. Men när konjunkturer förändras och marknader svänger förändras ofta innehållet i löften. Nog måste ministern se problemet, oavsett om det står höstvete från Skåne på en etikett eller inte. Med staten som ägare av Vin & Sprit kan man se till att jobben blir kvar i Sverige på både kort, medellång och lång sikt. Det finns ingen anledning att tvivla på det. Dessutom är Vin & Sprit ingen belastning för statskassan. Företaget är välskött och attraktivt. Det bekräftas av priset på 55,4 miljarder. För mig framstår därför hela affären som i första hand ett ideologiskt självändamål. Om det leder till att Sverige på medellång eller lång sikt tappar arbetstillfällen och produktion är det definitivt inte bra. Kapitalet har inget hemland. Därför kan man inte långsiktigt lita på utfästelser av allmän karaktär vid ett försäljningstillfälle. Möjligen kan man betrakta det som välvilliga ambitioner. Det bekräftas i stort sett av det svar jag har fått av ministern. Jag vill göra en fördjupning av svaret. Delar ministern min analys av att utfästelser av den karaktären mest är att betrakta som välvilliga ambitioner? Tror ministern att det finns någon djupare substans i detta? I min värld verkar internationella storkoncerner på internationella marknader, försöker få ut storskalighetsfördelar och rationaliserar rätt så friskt. Vid givet tillfälle, när konjunkturer och annat förändras, kan man inte se till gamla nationella lojaliteter.
Herr talman! Jag tycker att det är bra att Peter Hultqvist tar upp frågan och intresserar sig för sysselsättningen också en bit från sin egen valkrets. Efter att den här affären var färdig läste jag i Dagens Nyheter en intervju med den lokale fackordföranden Jan Lundin. Rubriken var: "Jag är inte orolig för jobben." Det gällde jobben i Åhus. Detta säger Jan Lundin. Han sitter i styrelsen för Vin & Sprit. Han har haft insyn i hela processen, och det var hans slutsats. Anledningen till att jag inte heller känner någon oro för att verksamheten ska flyttas från Sverige beror på att man betalar mest för själva varumärket. Varumärket är uppbyggt runt Skåne, att produktionen är svensk gammal tradition. Man är nog rädd för att förstöra något sådant när man har betalat så mycket pengar för företaget. Den andra aspekten som jag tycker är viktig att komma ihåg är att det inte finns mycket att spara in. Anläggningen i Nöbbelöv och Åhus beräknas vara en av världens mest effektiva anläggningar. Man har nyligen invigt den nya delen av produktionsanläggningen som kommer att fördubbla produktionskapaciteten. De investeringarna är gjorda, och Pernod Ricard har sagt att de tänker fullfölja den affärsplan som bolaget har. Det innebär ytterligare investeringar i Åhus och Nöbbelöv för hundratals miljoner kronor åren framöver. Jag tror att det är en väldigt god utgångspunkt för att man inte tänker sig att flytta någon annanstans. Det finns inte mycket att hämta av skatteskäl. Sverige är kanske inte ett skatteparadis i alla avseenden - det tror jag att Peter Hultqvist och jag kan vara överens om. Men bolagsskatten är 28 procent i Sverige, och jag tror att den är någonstans mellan 33 och 34 procent i Frankrike. Det finns inte heller mycket att vinna för företaget på att flytta verksamheten av skatteskäl.
Herr talman! Jag pekade i mitt första inlägg på de risker som jag ser för svenska jobb, svensk produktutveckling och svenskt varumärke när det gäller Vin & Sprit. Det är många som gör uttalanden i ett sådant här läge, just när en affär sker. Men det som man måste bedöma när man bedömer ett företag är inte de inledande ambitionerna, för alla vill naturligtvis att det ska gå bra. Pernod är en internationellt stor koncern som också är att betrakta som seriös, och en lokal fackordförande har naturligtvis förväntningarna och förhoppningarna att jobben blir kvar i Sverige. Men hur ser det här ut på medellång sikt och på lång sikt, med stordriftsfördelar i en stor koncern? Saker och ting förändras genom åren. Så sker i stora koncerner, och så har det alltid varit. Jag tror inte att man ska hänge sig åt alltför mycket av nostalgi och tänkande på förhoppningar här, utan risken är uppenbar att det är den utvecklingen vi kan se. Ministern kan inte heller ge några garantier på den punkten. Det har också gjorts ett stort nummer av köpeskillingen, 55,4 miljarder. Det är mycket pengar. Det skulle, enligt de uttalanden jag har läst bland annat i tidningar, minska statens ränteutgifter med 2,2 miljarder. Problemet med den här redovisningen är att man lämnar två viktiga poster. Det är nämligen så att Vin & Sprit levererar in 800 miljoner i årlig aktieutdelning till staten. Dessutom betalade Vin & Sprit 750 miljoner i bolagsskatt förra året. Av de 2,2 miljarderna återstår nu 650 miljoner. Inte om utan när Pernod drar i gång den första rationaliseringsstöten i den svenska delen av verksamheten finns det risk för att skatteintäkterna minskar ytterligare. Nu säger ministern att det inte blir några rationaliseringar. Det är väl en bra förväntning och en bra förhoppning. Men det är heller inget nytt budskap i samband med sammanslagningar och storaffärer av det här slaget. Hundratals miljoner i investeringar i de här fabrikerna är i och för sig bra. Det är mycket vällovligt, och jag är glad att de eventuellt fullföljs. Men i det stora hela i en sådan här jättekoncern, där man betalar 55 miljarder för att köpa Vin & Sprit, är det kanske inte så oerhörda belopp som gör att man i ett senare skede hanterar saken på ett annat sätt. Jag vill också påminna om att regeringen när man drog i gång med att sälja statliga företag utlovade en analys av alla företag när det gäller huvudkontor, fabriker och sysselsättning. Riksrevisionen har kritiserat att detta ännu inte har kommit till stånd. Jag tycker att det är någonting som man nu borde se till att göra. Den analys som presenteras i det här fallet är Pernods styrelseordförandes olika ambitioner på den här punkten. Det vi gör när vi säljer och minskar ränteutgifterna på 2,2 miljarder, som i verkligheten är 650 miljoner, är att vi tappar kontrollen över en jättekoncern. Glöm då inte heller att Pernod lånar upp till pengarna för köpeskillingen på 55 miljarder! Man tar ett jättelån, och man har rätt att dra av det i deklarationen. Det innebär att Pernod under en rad år knappast kommer att betala skatt i Sverige. Jag tycker att man kan peka på det här. Vi har egentligen inga garantier för jobben. Vi har inga garantier för långsiktiga investeringar. Däremot tycker jag att det är positivt med de hundratals miljoner du nämner. De ränteeffekter som ministern har beskrivit ger inte hela bilden, och det finns en kritik från Riksrevisionen. Har ni fullständigt grepp på hela läget, Mats Odell? Har ni fullständigt grepp på de långsiktiga konsekvenserna?
Herr talman! Först måste jag korrigera Peter Hultqvist på en punkt. Jag har aldrig sagt att inga rationaliseringar ska göras. Det jag har sagt är att vi här står inför en av de kanske mest effektiva produktionsanläggningarna i sitt slag. Man har hela tiden gjort rationaliseringar, och det är det som är garantin för att det här över huvud taget har varit attraktivt och att jobben över huvud taget finns kvar. Peter Hultqvist, som har varit ansvarig för en medelstor kommun, känner till att man inte ens i en kommun kan garantera alla jobb. Ingen i en globaliserad marknadsekonomi kan någonstans utfärda garantier för att jobb ska finnas kvar, annat än att se till att man är konkurrenskraftig. Det är just detta som ledningen för Vin & Sprit har gjort på ett väldigt bra sätt. Tillsammans med de fackliga organisationerna har man slagit vakt om sina jobb genom att vara oerhört produktiv och se till att man har en effektiv organisation. Peter Hultqvist är orolig. Det tillhör jobbet i opposition - jag kan detta. Men jag tror att det just i det här fallet är svårt att tänka sig en situation med ett företag som har bättre förutsättningar. Det gäller typen av produkter. Det kan vi tycka vad vi vill om, men de är ändå ganska konjunkturokänsliga. Det är en effektiv organisation. Det är ett företag som har en decentraliserad företagskultur, som är dokumenterad genom ett stort antal år. När man har köpt den här typen av företag låter man huvudkontoren vara kvar. Man låter den nationella prägeln finnas och till och med utvecklas. Jag tycker att det är en väldigt god utgångspunkt. Tiden som har gått från det att vi drog i gång projektet har använts bland annat till att analysera just de aspekter som vi måste göra, de som Riksrevisionen har påpekat. Jag kan tala om för Peter Hultqvist att det finns ett mycket omfattande material med analyser av alla de konsekvenserna. Pernod Ricard var det företag som betalade mest, som bjöd mest. Det beror på att de hade störst framtidstro för Vin & Sprit. De såg de största och mesta framtidsmöjligheterna i den produkt och den produktionsanläggning som fanns. Jag tror att det är en mycket god grund. Visst finns det alltid anledning att vara orolig för arbetstillfällen, men i det här fallet ser det ovanligt bra ut för att människor ska kunna fortsätta att ha arbeten på Vin & Sprits anläggningar i både Åhus och Nöbbelöv.
Herr talman! Jag är oerhört väl medveten, av praktisk erfarenhet, om rationaliseringar, konkurrenskraft och överlevnad. Det var just därför jag reagerade. Jag vet inte hur Mats Odell formulerade det, men som jag uppfattade det var det att det inte finns så mycket mer att göra när det gäller bland annat Nöbbelöv. Det var en formulering som ministern själv använde som jag reagerade på. Rationaliseringar måste alltid ske. Det är just när man vill utnyttja storskalighetsfördelen i att ha fått in hela Vin & Sprit i Pernodkoncernen som jag ser riskerna att det händer saker som vi nu inte har förutsett. Det är därför jag tar fasta på det som ministern säger i sitt svar, att det inte finns några garantier långsiktigt och att man inte kan ge den typen av garantier. Därför tycker jag att det är viktigt att föra den här debatten. När ministern så fast tror på de här utfästelserna och väljer den positiva delen av möjligheterna inför framtiden som grunden för sin analys ställer det också krav på att ministern under sin ämbetsperiod gör allt vad han kan för att just det ska infrias. Nu ligger kanske problemet inte på kort sikt utan mer på medellång och framför allt lång sikt, när lojaliteter och annat så småningom har börjat upplösas och när andra typer av lägen har uppkommit. Jag tror inte att man kan vifta undan det här så enkelt som att säga att produkterna i sig är relativt konjunkturokänsliga. Det kan dyka upp nya produkter som gör att inhandlingen och konsumtionen av produkterna övergår till andra produkter än de som just det här företaget råkar stå för. När Absolut hette Renat Brännvin var det kanske inte någon internationell hit, men så småningom blev det en internationell hit beroende på olika marknadsföringsinsatser och förändringar. Ta den här debatten som en påminnelse om att ni är dödliga i den här frågan, att det finns en rad svagheter, att ni inte kan ge några garantier, att ni har en hel del att leva upp till och att ni dessutom inte riktigt har klarat ut vad vi egentligen tjänar ekonomiskt på det här.
Herr talman! Jag tycker att Peter Hultqvist ganska väl summerade vad det här handlar om.